Herr talman! Jag vill gärna försäkra jordbruksministern att jag inte på något sätt har antytt att han lämnar felaktiga uppgifter, långt därifrån. Men de felaktiga uppgifter som lämnas utanför departementet — i annonser, föredrag etc. — från regeringspartiet skulle kanske kunna undvikas om man fick sakliga uppgifter från departementet. Och det går att få uppgifter från jordbruksnämnden, från lantbruksekonomiska samarbetsnämnden etc. — om man vill ha dem, förstås. Beträffande sockerbetorna kan jag säga som det står i Fänrik Ståls sägner, att ”jag var med”. Jag vet precis hur diskussionen gick, herr statsråd. Det fanns de av herr statsrådets partivänner som helt ville slopa betesodlingen därför att vi skulle tjäna så rysligt med pengar när vi kunde importera socker för 34 öre per kg. I dag är priset uppe i ungefär 1:50. Det var de som ville skära ned odlingen till 25 000 hektar, och så var det vi som ville ha den oförändrad. Då låg den genomsnittliga betodlingen på ungefär 47 000 hektar. Det var tack vare att vi för en gångs skull blev majoritet, med hjälp av Lantarbetareförbundets ordförande, som vi fick frågan till utredning. Det var Carl Albert Anderson som gjorde den utredningen, och man stannade vid 40 000 hektar. Så var det med den saken. Sedan må herr statsrådet försvara den aktuella uppgiften om de 3 000 miljonerna hur mycket som helst, för i annonsen framställs saken som om vi hade möjligheter att köpa livsmedlen utifrån och skulle kunna spara 3000 miljoner. Det är falskt vittnesbörd mot det svenska jordbruket — det är bara detta jag har velat slå fast.

Herr talman! Jag skall fatta mig helt kort. Olycksfall i arbetet är ursäktligt, herr Taube, men förefaller det inte litet konstigt om personalen vid Hammenhögs växtförädlingsanstalt har fått besked om fortsatt anställning av en annan arbetsgivare den 16 april och motionen är daterad den 26 april? Att det är önskvärt med högre anslag till Sveriges utsädesförening kan jag väl hålla med om. Men det kommer ju ett nytt budgetår, då Sveriges utsädesförening har möjlighet att motivera en anslagshöjning. Helt naturligt måste detta vägas mot övriga anslag. Motiven för höjning till Weibullsholm är ett bevis härvidlag, och det finns många, många andra. Skillnaden mellan mitt ställningstagande och herr Taubes beror på att herr Taube inte behöver ta ekonomiskt ansvar.

Herr talman! Jag har till jordbruksutskottets betänkande nr 26 fogat ett särskilt yttrande, som jag vill kommentera något. Jag skall även anlägga ytterligare några synpunkter. Till att börja med vill jag bara säga att jag och utskottets övriga ledamöter inte har delade meningar när det gäller förläggningen till Skara av den i propositionen 107 föreslagna fältstationen — med de olika slag av aktiviteter som enligt förslaget skall ingå där. På den punkten är vi helt ense. Jag hälsar också med mycket stor tillfredsställelse att utskottet har tillstyrkt bifall till motionen 1968, undertecknad av samtliga riksdagsledmöter från Skaraborgs län med fru Åsbrink som första namn. Riksdagens bifall till den motionen medför att den snart 200-åriga veterinärinrättningen får behålla sitt kända och inarbetade namn — veterinärinrättningen i Skara — även i framtiden. Motionen 1925 av herr Pettersson i Kvänum angående inrättande av en tjänst som biträdande professor i Med I — dvs. svinsjukdomar — har utskottet, åtminstone enligt min bedömning, tolkat positivt. Utskottet har emellertid ändå ansett att det bör ankomma på Kungl. Maj:t att besluta om inrättandet av den här tjänsten, och jag hoppas således, herr talman, att denna av fältstationsutredningen föreslagna tjänst snarast kommer att inrättas. Den är efterlängtad, välbehövlig och berättigad. När det sedan gäller trepartimotionen 1961, i vilken begärs en utredning i syfte att förlägga ytterligare delar av den kliniska utbildningen till Skaraområdet, är vi i utskottet inte längre lika eniga. Det rådde delade meningar om lämpligheten av den beslutade förläggningsplatsen i Uppsala när detta beslut togs, framför allt när det gällde tillgången och närheten till det djurmaterial som behövdes för utbildningsändamål. Inte på något område fylldes det av veterinärhögskolans kliniska lärare framräknade behovet av djurmaterial för en fullgod klinisk utbildning i Uppsalaområdet. Djurmaterialet var inte tillräckligt på något enda område, och vi vet alla att läget inte har förbättrats särskilt mycket sedan dess. Jag vill tillägga att jag inte tillhörde riksdagen när detta beslut fattades år 1970, och jag har således ingen andel i det beslutet. Fältstationsutredningen jämför djurtätheten i Skaraborgs och Uppsala län och konstaterar bl.a. att när det gäller nötkreaturen djurtätheten är dubbelt så stor i Skaraborgslän som i Uppsala län. I fråga om smådjur — dit man kanske också kan räkna svin och fjäderfä — är skillnaden betydligt större. Det är väl där som den allvarligaste bristen ligger i det område veterinärhögskolan skall förläggas till, nämligen Uppsala. Variationen är också mycket större i Skaraborgs län både när det gäller besättningstyper och besättningsstorlekar än den är i Uppsala län.

Det kan tilläggas att sedan utredningen gjordes har det nybyggda Kärnsjukhuset i Skövde tagits i bruk. Där finns betydande laboratorieresurser tillgängliga som borde kunna utnyttjas både för analyser och av forskare inom veterinärmedicinen. Utredningen nämner även den försöksverksamhet med klinisk utbild ning av veterinärstuderande som pågått i Skara och redovisar en mycket positiv inställning från såväl lärare som elever. Utredningen säger vidare att det stora djurmaterialet i Skaraområdet i förening med de många praktiskt inriktade veterinärmedicinska aktiviteterna där kan ge de studerande den nödvändiga påbyggnaden av deras kunskaper i modern djurhållning och animalieproduktion, så att de får kunskaper om aktuella husdjursproblem och en realistisk syn på problemen på sitt framtida verksamhetsområde. Herr talman! Detta var några positiva uttalanden av fältstationsutredningen om en förläggning av veterinärutbildningens elfte och sista termin till Skaraområdet. Dessa borde motivera ett bifall till motionen 1961. Jag medger gärna att det inte är så lätt att ändra redan tidigare fattade beslut, men jag anser ändå att det är bättre att göra en omprövning av beslutet om placeringen av veterinärhögskolans kliniska centrum innan byggandet av denna etapp påbörjas i Uppsala. Därmed kanske man kan förhindra den felinvestering som enligt min bedömning håller på att ske. Att flytta en institution från ett storstadsområde till ett annat löser inga problem. Skälet till att man till sist stannade för Uppsalaalternativet var möjligheten till samordning med lantbrukshögskolan. Men på detta område lär det inte finnas några stora vinster att hämta; dessa två utbildningsgrenar har inte särskilt mycket gemensamt. Att det bara finns Skaraborgsnamn på motion 1961 får inte tolkas så, att detta är av intresse bara för Skaraborgs län. Det måste vara ett intresse för alla djurvänner och djurägare att våra veterinärer får en så bra utbildning som möjligt. Jag vill inte med detta säga att de inte kan få det även i Uppsalaområdet, men med tanke på den snabba utvecklingen kan tillgången till tillräckligt djurmaterial för utbildningsändamål bli avgörande. Det finns flera lärare och forskare på veterinärhögskolan som med tanke på tillgången till lämpligt djurmaterial i Uppsalaområdet är mycket oroade av Uppsalaförläggningen och som helt stöder förslaget att förlägga hela den kliniska utbildningen till Skaraområdet. Herr talman! Då jag inte ens i utskottet fick stöd för denna motion skall jag inte här ställa något yrkande. Jag ber att få återkomma till denna fråga vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Betänkandet om fältstationen i Skara med en Skarakarta som charmfullt och originellt omslag ingav oss alla i Skaraborgs län förhoppningar om en utökning av den nuvarande verksamheten vid den år 1773 grundade veterinärinrättningen i Skara. Vi känner sedan länge berättigad stolthet över det högkvalificerade och energiska arbete som där utförs av den skickliga personalen. Vi är också tacksamma över att jordbruksministern med så påtagligt intresse satt sig in i denna fråga, skalat ut det väsentliga i problemen och med sakskälens tyngd lagt fram proposition 107. Denna fältstation avses — det skall klart och tydligt understrykas — att utgöra ett komplement till den forskning och undervisning som bedrivs vid veterinäroch lantbrukshögskolorna. Vi är helt övertygade om att just i den egenskapen har den föreslagna fältstationen många väsentliga väntande uppgifter. Detta förslag är, herr talman, ett glädjande exempel på att en statlig granskning nu har lett till lösningen på ett problem som berör — vilket herr Leuchovius också underströk — forskning och utveckling på detta område i hela vårt land. Frågan har i det framlagda förslaget bedömts över en saklig helhetssyn som hållits välgörande fri från byoch partipolitik. Självfallet är glädjen särskilt stor i Skaraborgs län, och i all synnerhet i den kommun som nu får motta ett så förnämligt tillskott till de undervisningsanstalter som sedan gammalt satt sin prägel på Skara. Det kan väl, herr talman, vara tillåtet att någon gång ta kammarens tid i anspråk också för att ge uttryck åt en ren och oförfalskad glädje inför ett beslut — till omväxling med all den klagan som vi så ofta får höra från denna talarstol! Och så kommer, herr talman, som en extra guldkant på jordbruksutskottets hemställan, bifallsyrkandet till den motion som jag tillsammans med hela den vid detta tillfälle eniga Skaraborgsbänken har framställt angående namnet: bibehållandet av den hävdvunna beteckningen Veterinärinrättningen i Skara. Tilläggsrubriken, Fältstation i Skara för veterinärhögskolan och lantbrukshögskolan, är en god komplettering. Att ta vara på det gamla, medföra det som ett kärt och förpliktande arv och gå vidare mot väntande uppgifter är ju just att skapa en levande kultur, och vi är många som lägger in just detta i den föreslagna namngivningen. Det hade varit roligt att kunna sluta här, men ett inslag i gårdagens debatt om utlokaliseringen nödvändiggör ett tillrättaläggande. Herr Eriksson i Arvika försökte i den diskussionen göra ren partipolitik av frågan om fältstationen och talade i replik till herr Signell om ”de starka insatserna av folkpartisterna på Skaraborgsbänken när det gällde veterinärhögskolan”. Ja, betecknar man bevistandet av ett par överläggningar och uppvaktningar tillsammans med alla partiers riksdagsmän på Skaraborgsbänken plus därtill det maktpåliggande värvet att skriva sitt namn på motioner som man inte ens själv är initiativtagare till, såsom starka insatser, då är man verkligen nöjd med litet! Någon som känner till fakta skulle kanske t.o.m. vara benägen att ta till starkare ord och tala om ett försök att bluffa sig fram. Vi säger i Västergötland — och det passar kanske särskilt bra i det här sammanhanget: ”Mycket skrik och litet ull sa han som klippte grisen.” Det uttrycker nog vad vi socialdemokrater på Skaraborgsbänken tänker och vet i det här sammanhanget. Verkligheten och sanningen är en helt annan än den saga som länets folkpartister tycks ha berättat för herr Eriksson i Arvika. Vad beträffar herr Leuchovius” sorg över att inte ha tillhört riksdagen vid det tillfälle då beslutet fattades får jag väl trösta honom med att beslutet förmodligen ändå skulle ha blivit detsamma som det blev. Herr talman! Låt mig sluta med att åter betyga vår glädje i bygden över det beslut som riksdagen nu går att fatta och vår förhoppning att det skall visa sig bli till gagn för vårt lands jordbruksnäring och forskning. Härmed får jag med glädje yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! För svenskt jordbruk är det utomordentligt angeläget att den veterinärmedicinska utbildningen gör de blivande veterinärerna väl förtrogna med bekämpandet och förebyggandet av de mångskiftande sjukdomar som de får uppleva i praktiken vid olika produktionstyper och olika djurbesättningar. Den fortgående urbaniseringen av Stockholm/ Uppsalaområdet har emellertid skapat en kris för den djurkliniska utbildningen. Veterinärhögskolans i Stockholm praktikområde sträcker sig redan nu nästan fram till Uppsala utan att ge tillräckligt klinikunderlag. Veterinärhögskolans lärare och studentkår, Sveriges veterinärförbund och Sveriges förenade studentkårer har i olika sammanhang framhållit att det är praktiskt taget utsiktslöst att få en acceptabel och långsiktig lösning av klinikmaterialproblemet genom en förläggning av klinikundervisningen till Uppsalaområdet. Det faktum att de veterinärmedicine studerande i allt större utsträckning rekryteras från icke-jordbrukarhåll gör att de får ett väsentligt större behov av kontakt med de praktiska problemen i modern husdjursskötsel. Den förkortning av studietiden som genomförs vid veterinärhögskolan ökar också svårigheterna. Statsrådet betonade i sin proposition 1970 betydelsen av att veterinärhögskolan i ökad utsträckning bör få tillgång till det rika djurmaterialet i Skaraborgs län. Det uttalandet visar att man nu på detta område värderar den praktiska insikten och erfarenheten på samma sätt som man gör när det gäller en del andra områden, bl.a. den humanmedicinska utbildningen. Den nuvarande studentrekryteringen sker enbart efter betygspoäng. Detta system är föremål för stark kritik. Ännu för några år sedan ansågs den praktiska utbildningen helt kunna negligeras till förmån för teoretiska kunskaper. Denna syn kom också till uttryck i 1965 års veterinärmedicinska utrednings uttalande om den kliniska utbildningen. Utredningen anförde nämligen att om man ser på lokaliseringsfrågan enbart från klinikmaterialsynpunkt återfinns de lämpligaste förläggningsorterna i de sydligaste länen och i Skaraborgs län. Ett hänsynstagande till klinikmaterialet borde dock enligt utredningens mening inte föranleda en lokalisering som inte tillfredsställde kraven på vetenskaplig miljö och integrering med närbesläktad forskning och utbildning. Det är synnerligen angeläget att vi försöker komma bort från den här förlegade synen på den praktiska utbildningens betydelse. Den får inte sätta en alltför stark prägel på den framtida veterinärutbildningen.

Det gäller inte bara den veterinära sidan, det gäller också hovslagarskolan och den högre undervisningen i hovvårdsoch klövvårdslära. När det gäller lantbrukshögskolans inrättande av ett fjärde husdjursförsöksdistrikt med en distriktförsöksstation i Skara för västra Sverige har därmed ett gammalt krav tillgodosetts. Jag tycker att jordbruksutskottet i anledning av motionen 1968 lyckats mycket väl med sitt förslag till ett samlingsnamn för den veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga aktiviteten ”veterinärinrättningen i Skara, fältstationen för veterinärhögskolan och lantbrukshögskolan”. Det är utmärkt. Det är jordbruksutskottet som har kommit fram till detta, och jag hoppas att det kommer att bli så. Det 200-åriga namnet bibehålles samtidigt som det ger ett adekvat uttryck för vad verksamheten nu skall omfatta. Motionen 1925 angående inrättande av en tjänst som biträdande professor i Medicin I vid veterinärhögskolans avdelning i Skara har tillkommit mot bakgrunden av den ökade betydelse som svinhållningen fått. I det moderna svenska jordbruket är det viktigt att modernisera och effektivisera svinmedicinen. Såvitt jag kan förstå och enligt de uttalanden som gjorts ger Skara stora möjligheter till ökad aktivitet på detta område. Det av veterinärhögskolans lärarkollegium och Sveriges veterinärförbund framförda kravet på en kvalificerad forskningsoch undervisningstjänst, placerad vid fältstationen, får från mina utgångspunkter och med den kännedom jag har om svinskötselns betydelse bedömas som mycket angeläget. Utskottet uttalar att det i fråga om såväl den i motionen föreslagna tjänsten som de av departementschefen berörda tjänsterna ankommer på Kungl. Maj:t att besluta. Jag är tacksam för att jordbruksutskottet gjort detta uttalande, och jag har den förhoppningen att Kungl. Maj:t skall finna det vara välmotiverat att inrätta en biträdande professur i Medicin I, för svinsjukdomar. Den av herr Leuchovius berörda motionen 1961 har av utskottet behandlats ganska kallsinnigt.

Jag har inte kunnat underlåta att ge min mening till känna angående 1970 års beslut i denna fråga. Herr talman! Jag har i dag inget annat yrkande än att jag ber att få instämma i det tidigare framförda om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! De anföranden vi hört av representanter för Skaraborgs län har innehållit en blandning av tacksamhet och kritik, och det är närmast med anledning av den kritik som framfördes mot en förflyttning över huvud taget av veterinärhögskolan till Ultuna som jag har begärt ordet. Jag känner mig i viss mån ansvarig för beslutet. Jag tycker emellertid att man är litet för pretentiös i Skaraborgs län, när man vill ha dit hela veterinärhögskolan. Man har dock fått dit en ganska imponerande del. Det blir en hel rad institutioner, som nu kommer in under det gamla namnet Veterinärinrättningen i Skara.

Det som då blev riksdagens beslut kan sägas ligga som underlag till vad vi nu har att behandla. Men vi kommer inte ifrån att det är en betydande fördel att ha både veterinärhögskolan och lantbrukshögskolan på samma plats. Dessa har många beröringspunkter i fråga om undervisning, forskning etc. För min del har jag den uppfattningen — jag har framfört den många gånger — att riktigast vore att skogshögskolan också hade legat där. Triangeln hade då blivit helt sluten. Men det går tydligen inte, i varje fall inte i sin helhet. Det är ingen tvekan om att det är en fördel att ha veterinärhögskolan i Ultuna. Så har man det i många andra länder; man har sammanfört denna högre utbildning på ett och samma ställe. Visst är det sant som det är sagt att Skaraborgs län är mycket djurrikt. Det är ingen tvekan om den saken, men jag tycker inte att Uppsala län är så barskrapat på djur. Jag har tittat i Lantbruksstatistisk Tidskrift, där jag funnit att Uppsala län har 63 000 nötkreatur, 52 000 svin, 251 000 höns och 7 000 får. Det är inte så dåligt underlag för veterinärutbildningen. Jag tror inte att hälsotillståndet är så mycket högre i Uppsala län utan att det även där uppstår tillräckligt med sjukdomsfall bland de tiotusentals djur som finns. Det är inte den totala djurmängden som är avgörande, utan att det finns så många djur att undervisningen kan bli fullödig. Det är nog ingen tvekan om att så blir fallet. En mycket allvarlig brist i Skara, jämfört med Uppsala, är att man inte har ett humansjukhus av den storlek som är nödvändig för veterinärutbildning. Det låter kanske litet märkligt att man för att utbilda veterinärer behöver ett stort och fint lasarett för människor. Men den kompletteringen krävs faktiskt och den finns inte i Skara just nu. Herr talman! Jag tycker man skall vara tillfredsställd i Skaraborgs län med den betydande förbättring och upprustning man får kring den gamla institutionen där. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall bara säga några ord i anslutning till Östersjöfrågan, som har tagits upp i detta utskottsbetänkande. Frågan har berörts i tre olika motioner, bl.a. i en fempartimotion som jag har fört fram. Vi yrkar på att regeringen skall ta initiativ till en internationell konvention för Östersjön berörande föroreningar och fiskevård. Frågan aktualiserades förra året på den s.k. Östersjökonferensen som arrangerades av Sveriges fiskares riksförbund och som jag tidigare har talat en del om här i kammaren. Då var det inte möjligt att nå fram till något direkt förslag om en internationell överenskommelse, med hänsyn till Östtysklandsfrågan. Men läget i det avseendet är helt annorlunda nu, och det har dessutom hänt en del saker under denna vår. Man kan säga att bollen från Östersjökonferensen har rullat vidare. Polen har nu tagit initiativ till en konferens där man vill få fram en fiskerikonvention för Östersjön. Finland har tagit ett annat initiativ. Man har samlat experter för att förbereda en senare tänkt regeringskonferens. På den konferensen vill man komma fram till en konvention om Östersjöns miljöoch föroreningsfrågor.

Eftersom det nu tagits initiativ från annat håll kan givetvis inte motionärerna begära att regeringen också skall ta detta initiativ. Jag är helt till freds med den ståndpunkt utskottet här tagit. Jag skulle bara vilja uttrycka den förhoppningen att regeringen — och då kanske framför allt jordbruksministern — bevakar den här frågan och ser till att det verkligen blir någonting av. Det är ju så, det har vi erfarenhet av, att det ofta brukar ta väldigt lång tid innan man får till stånd internationella konventioner och organiserat samarbete mellan olika länder. Östersjöfrågan, om jag kallar den så, är oerhört viktig för alla. Allra viktigast är den kanske ändå för yrkesfiskarna. Dessa skulle med största tillfredsställelse se att vi så snart som möjligt kunde få en överenskommelse, en konvention, som berör både fiskevården och miljöfrågan för Östersjön i dess helhet. Låt mig dessutom säga, herr jordbruksminister, att ännu viktigare tycker våra yrkesfiskare i dag att det är att vi får fiskegränsen utflyttad från 4 till 12 sjömil. Det prioriterar man betydligt högre än den andra frågan. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Havens frihet talar vi ofta om. Denna frihet måste vi nu inskränka. Alla beslut om konventioner för att förhindra havsföroreningar till följd av dumpning eller oljeutsläpp är ytterst en dom över människans oerhörda förmåga att sabotera sina egna livsmöjligheter. Paradoxalt nog blir konventioner och förbud en möjlighet — kanske den enda — att säkra havens frihet. Det är därför angeläget att Sverige ansluter sig till den nu aktuella konventionen. Oljeföroreningarna i havet utgör ett av de största problemen. Allt fler och större fartyg medför ökade risker för skador eller rent av katastrofer. Borrning efter olja under havsbottnen innebär nya faror. I en januarimotion har folkpartiet pekat på riskerna vid oljetransporter i deras olika former — både sjöoch landtransporter — och föreslagit åtgärder för förbättrat oljeskydd. Nu har de reservationer och det särskilda yttrande som finns i betänkandet sitt ursprung inte i propositionen om konventionen utan i de fristående motionerna. På så sätt kommer huvudärendet något i skymundan. Mycket av det arbete som måste utföras för att få bättre och riskfriare transporter utföres av internationella organisationer. En av dessa är IMCO. Här finns ännu mycket att göra. Fortfarande är det t.ex. tillåtet att släppa ut olja från fartyg i vissa delar av Östersjön, Skagerack och Nordsjön. Det är mycket angeläget att det fortsatta svenska arbetet i IMCO inriktas på att få bort dessa skamfläckar. En annan internationell fråga i detta sammanhang är skyddet av Östersjön. Självklart måste detta problem lösas i samarbete mellan alla Östersjöstaterna. Så sent som förra året, när jordbruksutskottet diskuterade en svensk kommission för Östersjön och en permanent konferens, fanns särskilda hinder. Då nu DDR är erkänt, bör det finnas möjligheter att snabbt utveckla och fördjupa samarbetet runt Östersjön. Havsresursutredningen visade i sitt betänkande Utnyttjande och skydd av havet att samarbetet för att från miljösynpunkt skydda Östersjön är mycket litet. I realiteten finns det inget vetenskapligt samarbete som omfattar alla strandländerna. Det måste vara en synnerligen angelägen uppgift för den svenska regeringen — regeringen i det land som har mest strand runt Östersjön — att ta initiativ till ett effektivt samarbete mellan alla berörda länder. Detta samarbete bör få en fast organisation genom att man inrättar en permanent konferens. Ett alldeles speciellt problem är frågan om trafiken i Östersjön. Redan nu går oljelastade fartyg på över 100 000 ton in i Östersjön. Samtidigt kommer fartyg under bekvämlighetsflagg. I november 1972 påpekade jag i denna kammare att ett fartyg, Aegis Star, ett par veckor tidigare gått på grund utanför Gotland. Aegis Star var lastat med 18 000 ton olja. Fartyget saknade i stort sett all teknisk utrustning. Tyvärr kan ansvarslösa redare registrera fartyg i länder där sjöfartsbestämmelserna medger nästan vad som helst. De fartygen vill vi inte ha in i Östersjön. Vad hade hänt om Aegis Star totalhavererat vid Gotland med 18 000 ton olja ombord? Sverige kan inte ensamt stoppa supertankers och fartyg under bekvämlighetsflagg, men gemensamt kan alla Östersjöländerna ingripa. Havens frihet kan inte vara så stor att vi tolererar sådana fartyg som Aegis Star. Men vi har också i samband med oljetransporter sådana riskmoment som vi måste klara av inom landet, visserligen med hänsynstagande till erfarenhet och kunskap från andra länder men mot bakgrund av svenska förhållanden. Vi saknar i dag en samlad överblick över riskerna vid olika traänsportalternativ. Det uppdrag sjöfartsverket fått att utreda vissa problem i samband med oljeoch kemikalietransporter på svenskt inre vatten är viktigt men berör endast ett delområde. Riskerna vid oljetransporter är stora men delvis okända. Lösningar finns, men vi känner dem ej till fullo.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

Herr talman! Under senare år har riksdagen haft att ta ställning till oljeskyddsfrågor av olika karaktär, och genomgående för all den behandling som vi har ägnat propositionerna har varit ett positivt ställningstagande till dem från alla partier. Vi har också kunnat skapa oss egna säkerhetsanordningar för oljeskydd, och på andra områden håller vi på med att försöka komma fram till internationell enighet om sådana anordningar. Tyvärr är vi i långa stycken beroende av andra länder och kan alltså inte själva råda över alla de åtgärder som vi skulle vilja vidta för att förhindra eller begränsa risker för skador i samband med oljetransporter. I år har riksdagen förelagts två propositioner som har avsett svenskt deltagande i internationella konventioner till skydd mot havsföroreningar, i huvudsak olja. I bägge fallen har utskottet uttalat sin tillfredsställelse över det engagemang som vi har deltagit i och skall delta i. Utskottet har också förutsatt att det skall bli positiva resultat av detta engagemang. Samtidigt med den senaste propositionen har det väckts motioner. Vi har även behandlat vissa fristående motioner, och det är med anledning av dem som det nu finns två reservationer. Vad gäller den första reservationen angående transport av olja och säkerhetsföreskrifterna kring detta så har precis samma krav framställts år 1971 och år 1972. År 1971 förelåg en motion av fru Sundberg som berörde oljetransporterna i Östersjön. Den gången hänvisade utskottet till de begränsningar som finns för sådana transporter. Vi framhöll då bl.a. att det pågår en översyn av lotstvånget, och vi hoppades och förutsatte att den skulle leda till resultat. Utskottet slutade den gången med att säga att den livliga och mångsidiga aktivitet som nu utvecklades för att komma till rätta med dessa problem borde leda till att motionens syfte blev tillgodosett. Motionen avstyrktes den gången. Utskottet var enigt. Herr Wirtén och herr Åberg deltog då i utskottets beslut utan reservation. År 1972 väcktes en motion av herr Strömberg med begäran att riskmomenten vid oljetransporter borde analyseras. Utskottet hänvisade då till den utredning som naturvårdsverket och sjöfartsverket håller på med angående transporter till sjöss med olja, och man framhöll bl.a. att de i motionen upptagna frågorna ”synes vara av den arten att de i allt väsentligt faller inom ramen för nämnda utredning”. Även det betänkandet var enhälligt och biträddes av bl.a. fru Anér och motionären herr Strömberg. Utskottet hänvisar nu till samma utredning och drar samma slutsats, men den här gången är inte utskottet enigt, utan nu finns det en reservation i alla fall. Vad sedan gäller andra transporter av farliga varor har det också förevarit en utredning, och den har avlämnat sitt betänkande år 1972. I den utredningen sägs bl.a. att anordning för förvaring, hantering, transport eller försäljning av brandfarlig vara skall vara utförd på ändamålsenligt och betryggande sätt och att t.ex. tankbil inte får användas utan att vara godkänd för sitt ändamål. Vidare sägs det att Kungl. Maj:t har möjlighet att förordna att transportmedel eller material inte får användas för transport förrän intyg utfärdats om att transportmedlet eller anordningen är betryggande från säkerhetssynpunkt. De här bestämmelserna gäller alltså för alla transportmedel: järnväg, tankbil etc. I trafikutskottet behandlades förra året en motion om samma sak. Utskottet, som var enigt, hänvisade till en utredning och ansåg att någon särskild framställning från riksdagen i ämnet inte var nödvändig, varför motionen avstyrktes. Betänkandet var undertecknat av Sven Gustafson och det fanns ingen reservation. Jordbruksutskottet gör i år samma uttalande som i fjol, vilket då samlade ett enigt utskott, nämligen att det i motionen upptagna utredningsyrkandet i allt väsentligt synes falla inom ramen för den utredning som vi i fjol hänvisade till. Motionärerna var då nöjda med detta och reserverade sig inte. Den andra reservationen gäller begränsning av tonnaget vid transport av olja på Östersjön. Vi behandlade denna fråga också förra året, då med anledning av en motion av herr Strömberg. Utskottet framhöll bl.a.: ”Såvitt utskottet kunnat bedöma bör denna fråga komma under prövning i samband med de tidigare nämnda strävandena inom IMCO att nå fram till ett totalförbud mot oljeutsläpp.” Vid behandlingen deltog fru Anér och herr Strömberg, som instämde i utskottets enhälliga skrivning. Frågan om tonnaget är som nämnts också under prövning i internationella sammanhang genom organisationen IMCO, och såvitt utskottet kunna inhämta syftar arbetet där just till att man skall försöka bli överens om en begränsning. Men det är mycket svårt att åstadkomma detta, eftersom alla inte har samma problem som vi. Östersjön representerar ett helt annat problem än vad som gäller för t.ex. stater som Frankrike, Holland, England etc., där man inte har något innanhav som Östersjön. Vi deltar från vårt land i dessa internationella sammanhang, och jag tror att vi kan räkna med att våra representanter där gör vad de kan för att försöka nå fram till internationella överenskommelser om begränsning av tanktonnagets storlek. Utskottet har inte ansett att något speciellt påpekande från utskottet behövs, eftersom det redan nu är representanternas skyldighet att se till att vi kommer fram till en sådan överenskommelse. Det råder delade meningar om vilket som är farligast i detta sammanhang. Det finns personer som säger att supertankerna är farliga medan andra menar att det är samma fara, om man delar upp en viss last på ett antal fartyg. Därför säger man att sjöfarten alltid är utsatt för vissa risker, som är desamma för stora och små fartyg, och att det därför är svårt att säga var risken är störst. Men det är självklart att skadan blir större om ett stort fartyg förliser än om ett litet gör det. Men om man forslar samma last på tio små som på en stor tanker, är de allmänna riskerna tio gånger så stora. Det är alltså inte så enkelt som man skulle tro. Men därmed är inte sagt att vi inte bör försöka skärpa kraven i vårt land på lotsplikten och göra alla säkerhetstransporter så ofarliga som möjligt. I vårt land har sjöfartsverket träffat en överenskommelse med Svenska petroleuminsitutet, som hittills svarat för de flesta transporterna av olja, och med Sveriges redareförening. Därvid har man bl.a. kommit överens om att dessa organisationer skall rekommehdera alla fartyg som går in i Östersjön att anlita lots. Man har också försökt att få denna princip tillämpad så långt som möjligt, alltså givetvis även på de fartyg som går på internationella vatten. Dessutom har vi i Sverige vad vi kallar separerade leder. På de leder i vårt land som är speciellt farliga får man inte gå så att man riskerar att möta trafik i dem. Där risk finns för möte med korsande trafik råder speciella säkerhetsföreskrifter inom sådana separerade leder, av vilka vi har några stycken. Man kan dessutom också nämna som en trygghetsfråga för Sverige på Östersjön att Danmark har mycket stränga bestämmelser för genomfarten i Stora Bält. I Danmark krävs att alla fartyg som passerar där skall anmäla sig till myndigheterna och skall stå i kontinuerlig kontakt med dessa under hela färden genom Stora Bält. Även om vi inte ännu har kommit fram till internationella överenskommelser över lag, har vi alltså ändå gjort en hel del i Skandinavien för att försöka att begränsa riskerna. Som jag sade är det att hoppas att medlemsländerna i IMCO kan komma överens om skärpta föreskrifter. I utskottets skrivning utgår vi också ifrån att det skall bli så, och vi menar att vi skall positivt medverka i den riktningen. Vad till sist gäller Östersjökonferensen är väl möjligheterna till en sådan betydligt större nu än vad de har varit tidigare, sedan vi har erkänt alla stater kring Östersjön. Det har också tagits initiativ till sådana konferenser från flera håll, senast — bara för någon dag sedan — av Polen.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

Herr talman! Som herr Strömberg anförde och även herr Hansson i Skegrie antydde har utskottet avvisat en del av motionen 794 med hänvisning till sjöfartsverkets uppdrag att göra en utredning angående transporten av olja och kemikalier på svenskt inre vatten. Men motionen avser inte bara inre vatten utan transporterna över huvud taget. En sak som den också behandlar är hur man skall klara båtarna när de kommer i hamn. Utskottet hade faktiskt, kanske inte i sitt betänkande men i varje fall i debatten, kunnat åberopa ytterligare en utredning, som jag har gått och väntat på, och det är den som har kommit till på grund av en riksdagens skrivelse 1968. Vi hade då en fyrpartimotion som föranledde ett uttalande av tredje lagutskottet, och det blev riksdagens beslut att hemställa hos Kungl. Maj:t om en utredning om de här sakerna över huvud taget. Den utredningen har uppdragits åt en av våra kammarkamrater, Einar Henningsson, som har kallat sig UKA; utredningens namn är egentligen mycket långt och slutar med ”kemiskt avfall”. Betänkandet har kommit i dagarna, och den undersökning som har gjorts beträffande mottagningsanordningarna visar att de är jämmerliga på många håll. Särskilt Stockholm får hård kritik; man skyller där på tidsutdräkt och kostnader och på att de anordningar som finns inte använts. I betänkandet står också att om man skall ha sådana här anordningar skall de göras attraktiva. Dessutom föreslår man en förändring av skyldigheten, som för närvarande endast ligger på vissa allmänna hamnar. Vi hade i vår motion föreslagit att skyldigheten skulle läggas på hamnar som över huvud taget hade med olja att göra. Utskottet har nu yrkat avslag på det förslaget, men utredningen kommer just med förslag till den förändringen i 1972 års lag. Sedan avvisar utredningen statsbidrag och säger att det behövs mycken kontroll, som skall klaras genom tullverket, genom sjöfartsverket och genom hamnmyndigheterna. Vidare säger man att märkning är ett utmärkt medel för att spåra den som har släppt ut oljan. Ja, det är ett utmärkt medel i teorin, men i praktiken vet man ingenting om det hela. Man grundar också resultatet på att det skall finnas betydande övervakningsresurser, som nu inte existerar. Beträffande det som nu både herr Strömberg och herr Hansson i Skegrie har talat om, att det kan väntas skydd för Östersjön, säger man att det kan dröja en icke obetydlig tid innan den delen av konventionen — som vi väntar i höst — tillkommer. Den 14 mars i år tog jag upp dessa frågor och bemöttes då av herr Henningsson med ett lugnande besked att dessa saker nog skulle ordna sig bara den utredning kom till stånd som han stod för — och som nu har framlagts. Det gällde planering, allmänna riktlinjer osv. Jag ställde tre frågor: 1. Är villkoret för skyddet av Östersjön att mottagningsstationer kommer till? 2. När kommer mottagningsstationer att upprättas och användas enligt 1956 års lag med tillämpningsföreskrifter? 3. När kan man beräkna att en eventuell konventionsändring i oktober i år kan träda i kraft? Då fick jag alltså ett lugnande besked av herr Henningsson. Han sade: ”Det kanske inte är riktigt att säga att de mottagningsstationer som funnits inte varit tillräckligt effektiva. Det är nog i stället så, herr Tobé, att de sjöfarande människorna inte vill spilla tid vid de här stationerna, och det är dessutom bemängt med kostnader att lämna ifrån sig sitt barlastvatten. Hela den här funktionen kommer med det förslag som skall läggas fram att i grunden förändras. Det kommer att bli en helt annan och bättre ordning på det här området, det kan jag försäkra.” Nu har alltså denna utredning kommit, och vad gör den? Den förordar delvis andra huvudmän för mottagningsanordningarna. Det finns fortfarande ingenting som säger att fartygen kommer att använda dessa anordningar, och jag tycker att det fortfarande finns all anledning att gå grundligare till väga, att försöka få ett handgripligt resultat som svar på de här frågorna. Från 1956 har det funnits en lag om detta; den har inte följts. Vi hade förra året mer än 300 olagliga oljeutsläpp i Östersjön och i närgränsande vatten på Västkusten, och det har varit så i flera år. Denna utredning gör det inte mycket bättre, om man inte ser till att fartygen använder de här anordningarna. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall först och främst till utskottets förslag att godkänna konventionen, givetvis, och sedan bifall till reservationerna 1 och 2 a.

Herr talman! Herr Hovhammar har frågat mig hur jag ser på den utlovade konjunkturuppgångens effekter på sysselsättningen mot bakgrund av att antalet personer sysselsatta i beredskapsarbete från januari till april i år ökat från 35 452 till 47 757 personer eller med drygt 34 procent. Regeringen har nyligen i kompletteringspropositionen redovisat sin bedömning av konjunkturläget och konjunkturutvecklingen, och jag hänvisar till den redovisningen. En markerad uppgång i den svenska ekonomin inträdde redan under senare delen av år 1972. Orderingången till industrin har sedan fortsatt att öka liksom investeringsviljan. Uppgången har dock hittills fått ganska begränsade effekter på arbetsmarknaden. Efterfrågan på arbetskraft har visserligen ökat och antalet lediga platser överstiger nu i flera län antalet registrerade arbetslösa. Totalt sett är emellertid arbetslösheten fortfarande hög. De arbetsmarknadspolitiska insatserna måste därför fullföljas speciellt för de grupper som trots konjunkturuppgången har sysselsättningsproblem. Enligt samstämmiga bedömningar bl.a. av länsarbetsnämnderna kommer ökningen i efterfrågan på arbetskraft att bli ytterligare markerad under hösten. Redan nu föreligger på några håll tendenser till arbetskraftsbrist inom vissa sektorer.

Herr talman! Jag ber att först få tacka statsrådet så mycket för svaret. Den direkta anledningen till att jag ställde den här frågan var att jag, och många med mig, hyser oro och förvåning över den starka stegringen av antalet sysselsatta i beredskapsarbeten mot bakgrunden av — vilket också nämndes här i svaret — att vi har en viss uppgång i konjunkturerna. Det sista framgick ju också av gårdagens debatt. Vid ett flertal tillfällen underströk industriministern att nu kan vi vänta bättre tider. Det har ju talats ganska mycket om den här ljusningen i konjunkturerna, och detta har kanske något skymt uppgifterna om antalet arbetslösa månad för månad. Om jag läser statistikserierna rätt ligger arbetslösheten fortfarande på en ovanligt hög nivå, och jag syftar då på totalbilden med både öppen och dold arbetslöshet. I den senare gruppen ingår det vi kallar för beredskapsarbeten, och efter vad jag förstod då jag ställde frågan skulle dessa under en lång period ha ökat undan för undan. Jag har för övrigt en ganska lång serie — ända från juli månad 1970 och fram till dagens situation. Ingen gång har statistiken legat på dagens höga nivå. Tvärtom har siffrorna hela tiden stigit, visserligen med en svacka under sommarmånaderna, men det är ju en ganska normal utveckling just under den tiden. Men, herr statsråd, från drygt 10 000 för tre år sedan ligger vi nu på drygt 40 000, ja, nästan bortåt 50 000 personer i beredskapsarbete. Jag tycker att det är en besvärande tendens, och jag skulle gärna vilja höra hur statsrådet ser på utvecklingen framåt. Vad har man från regeringshåll för uppfattning om detta och hur tänker man komma till rätta med dessa problem?
Herr talman! Jag kanske först skall säga för att bilden skall bli fullständig att det är riktigt att vi har en alltför hög arbetslöshet men att vi samtidigt har anledning att konstatera att vi har en hög sysselsättning. Det är således i dag fler människor i arbete än det var för ett par år sedan. Men vi har ju höjt ambitionerna, och en rätt betydande del av beredskapsarbetena utgörs ju av s.k. särskilda beredskapsarbeten, som anordnas för grupper med speciella problem. Den typen av beredskapsarbete måste vi faktiskt bedriva också över sommaren. För de allmänna beredskapsarbetena, som sätts in speciellt för orter och för grupper som mera tillfälligt är drabbade av arbetslöshet, föreligger däremot en elasticitet. Det är väl riktigt att antalet beredskapsarbeten är högt. Såvitt jag förstår — och jag tror inte att herr Hovhammars uppfattning är avvikande på denna punkt — är det en allmän mening här i riksdagen att vi skall se till att människor kan få sysselsättning. Om det inte kan ske inom näringslivet på grund av att efterfrågan inte har stigit så snabbt som vi hade önskat, är det rätt naturligt att vi fortsätter med beredskapsarbetena. Även om det kostar oss pengar är det en bättre väg än att människor skall gå sysslolösa. Därför menar jag att vi får anpassa åtgärderna till det föreliggande behovet.
Herr talman! Jag noterar dessa synpunkter, och statsrådet har ungefär samma uppfattning som jag själv, nämligen att den arbetslöshet som vi har i dag är besvärande och att man naturligtvis måste göra allt för att bereda dem som är utan arbete meningsfull sysselsättning. Jag skulle bara vilja ställa denna höga arbetslöshet i relation till vad inte minst regeringen så kraftigt poängterar, nämligen att det pågår en väldig uppgång i investeringarna och i konjunkturerna. Det framgick också av svaret på min fråga, där herr Holmqvist säger att orderingången till industrin har fortsatt att öka liksom investeringsviljan. Nåja, investeringsviljan är väl något bättre för närvarande, men många av de investeringar som görs avser ju miljöförbättringar, och utvecklingen beträffande investeringar som direkt ökar produktionen är inte så positiv som man skulle önska. Jag vill också säga att den uppgång i konjunkturerna som det talas så mycket om knappast har nått i varje fall de flesta företagen i vårt land. Det är sant att storindustrin och storföretagen har goda tider, vilket också kan avläsas i en hel del bokslut som har redovisats under de senaste månaderna, men går man ut på bredden till de mindre och medelstora företagen runt om i vårt land har man i varje fall i åtskilliga branscher fortfarande väldiga problem att kämpa emot. Därför vore det rättvist att inte, när man skall ge en föreställning om utvecklingen av konjunkturerna, generellt säga att det är uppåt i företagen överallt, för det är det faktiskt inte. Det är kanske också det som återspeglas i den statistik som vi kan ta del av och som för närvarande inte är så särskilt positiv.
Herr talman! Jag beklagar att herr Hovhammar är så pessimistisk. Han borde ändå på nära håll ha kunnat iaktta en förbättring, inte bara i de stora företagen utan också i de mindre. Jag har understrukit i mitt svar att konjunkturuppgången inte har kunnat märkas överallt, men att vi har tecken på den. Och just orderingången hör till de första tecken vi får på en förändring. Förbättringen av den är så pass påtaglig att det faktiskt ger oss god anledning att utgå från att vi har att vänta, som det har bedömts, en ganska betydligt ökad efterfrågan på arbetskraft åtminstone under hösten.
Herr talman! Ja, vi har ju hört inte minst från finansministern att vi redan för något år sedan skulle ha kunnat vänta oss denna konjunkturuppgång, men fortfarande — jag upprepar det — har den inte slagit igenom på många håll. Jag har i min hand ett urklipp som refererar en artikel i tidningen Arbetsmarknaden för någon tid sedan, där man säger: ”Antalet nyanmälda lediga platser de första fyra månaderna i år har inte ökat någonting alls jämfört med samma tid i fjol.” Vidare säger man: ”Enligt såväl AMS som Statistiska centralbyråns statistik är antalet arbetslösa endast några tusental lägre nu än vid motsvarande tidpunkt förra året. Under de fyra första månaderna i år nyanmäldes 214 000 lediga platser till arbetsförmedlingarna. Motsvarande siffra förra året var 215 000. Nedgången kan man bortse ifrån och således konstatera att det praktiskt taget inte inträffat någon förändring vad gäller den totala efterfrågan på arbetskraft ännu.” Man kan väl, herr statsråd, dra den slutsatsen att uppgången i konjunkturerna inte har slagit igenom än. Måhända gör den det nästa år, men just nu är det faktiskt inte — vilket också siffrorna visar — någon särskilt stor uppgång, i varje fall inte på bredden. att trygga sysselsättningen i norra Västernorrland
Herr talman! Herr Lorentzon har frågat industriministern om på sistone bekantgjorda avvecklingsbeslut avseende norra Västernorrland ger anledning till skyndsam planering respektive vidtagande av åtgärder i syfte att i tillfredsställande utsträckning trygga sysselsättningen inom denna länsdel. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Jag förmodar att herr Lorentzon med sin fråga avser den nyligen bekantgjorda försäljningen till Statsföretag av företaget MoDo-Kemi, vilken återverkar på företagets anläggningar i Örnsköldsvik, där ca 200 personer arbetar för närvarande. Enligt planerna skall emellertid verksamheten där avvecklas successivt under en tioårsperiod, och en nära förestående friställning av arbetskraften är således inte för handen. Det ankommer på länsarbetsnämnden att i samråd med personalorganisationerna och de två företagen planera för den successiva avvecklingen så att den kan anpassas till utvecklingen av sysselsättningsmöjligheterna i regionen.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min fråga. Man hade kanske inte väntat sig annat svar än vad som gavs. Faktum är dock att den 11 maj i år spikades det upp ett sensationellt meddelande i Mo och Domsjö AB:s fabrikslokaler i Örnsköldsvik, vars innehåll dittills varit fullkomligt obekant för de anställda. Kan man säga att nyheter slår ned som en bomb, så var det fallet i detta sammanhang. Beskedet gällde Statsföretag AB:s köp av MoDo-Kemi samt att 200 arbetstillfällen skulle försvinna från bygden. Det är riktigt som inrikesministern säger — jag har också fått den uppgiften — att avvecklingen skall ske successivt. Men att det enligt inrikesministern ”ankommer på länsarbetsnämnden att i samråd med personalorganisationerna och de två företagen planera för den successiva avvecklingen så att den kan anpassas till utvecklingen av sysselsättningsmöjligheterna i regionen”. Dylika meddelanden är alltför bekanta för folket i Västernorrland. Där är det knappast någon som blir lugnad av sådana besked, för man känner till följderna. Det har inte varit så glädjande nyheter som har följt på fabriksnedläggningarna. Avfolkningen har blivit ett dominerande faktum. Det kan synas vara ett relativt skonsamt meddelande att avvecklingen skall ske inom tio år, men faktum är att 200 arbetstillfällen kommer att försvinna från denna bygd. Man ställer sig frågan: Kommer Mo och Domsjö att ordna ett mjukpappersbruk i detta område, eller kommer företaget i fortsättningen att i stor utsträckning placera sina pengar i utlandet? Kommer Statsföretag att skapa någon ersättningsindustri? Fortfarande har befolkningen i detta område i starkt minne följderna av försäljningen av vissa delar av Hägglund & Söners anläggningar och nedläggningen av treetexfabriken. På sex år har utflyttningsförlusterna inneburit en befolkningsminskning i Örnsköldsviksområdet på 2 000 personer, och kommunen tål knappast en större folkavtappning. Örnsköldsvik får ju inte bli ett nytt Ådalen. Det är detta man är rädd för.

Mo och Domsjö AB meddelade att man inte har några planer på nya investeringar, därifrån är tydligen intet att vänta. Vad befolkningen vill ha svar på är frågan: Skall avfolkningen fortsätta? Man är inte nöjd med att länsarbetsnämnden skall ha hand om frågan och att sedan avvecklingen skall ske på samma sätt som skett vid så många andra industrier i Västernorrland. Erfarenheterna är inte de bästa — det känner också inrikesministern till.
Herr talman! Jag har inte i dag funnit anledning att upprepa vad jag tidigare har sagt till herr Lorentzon när det gällt sysselsättningen i Västernorrlands län. Jag är överens med honom om att situationen inte är tillfredsställande. Det är fråga om ett av de län där vi har de största svårigheterna, där man har drabbats av ett betydande antal nedläggningar. Företag har lagt ned verksamheten, och man har inte från företagens sida förmått skapa ny sysselsättning. Samhället har fått gå in där, och vi har nått vissa resultat. Om herr Lorentzon ville vara objektiv, skulle han erkänna att man har sett effekter av samhällets åtgärder. Jag medger att de icke är tillräckliga ännu, men vi fortsätter, och jag kan försäkra herr Lorentzon att de här delarna av landet är föremål för vårt intresse i hög grad när det gäller att finna möjligheter att etablera ny industri. Sedan må den vara statlig eller enskild. Det väsentliga är här att vi kan få sysselsättning för de människor som i dag går arbetslösa i alltför stor utsträckning.
Herr talman! Jag är överens med inrikesministern om att sysselsättningen är det väsentligaste. Därför har också denna fråga blivit ställd. Men inrikesministern vet lika väl som jag att resultaten av det privata näringslivets insatser inte är så glädjande i Västernorrland. Därför ställer folket frågan om det kan bli statliga etableringar på ett helt annat sätt än vad som hittills har skett. De har förekommit men är långt ifrån tillräckliga. Det är frestande att i detta sammanhang ta exemplet med SAAB:s etablering i Kramfors. Man lovade där — det är flera år sedan etableringen gjordes — 150 anställda, och det är 40 hittills. Men det byggdes dyra fabrikslokaler för samhällets pengar, och den lilla fattiga kommunen måste själv satsa för att SAAB skulle etablera sig. Den största fabriksbyggnaden har fyllt uppgiften som fotbollsplan. Nu meddelar man att man skall kunna anställa 80 personer till, men det är tack vare att regeringen nyligen beslutat ge ytterligare utbildningsbidrag till detta att trygga sysselsättningen i norra Västernorrland Vad folk menar är att det behövs större statliga insatser. Nedläggningen av SCA :s Kramforsfabrik kommer när som helst, och i Sundsvall är det samma sak med SCA:s Svartviksfabrik. Det gäller inte bara det här fallet, utan det är likadant i fall efter fall. Därför måste de största satsningarna göras i Västernorrlands län. Nu är Örnsköldsviksområdet synnerligen aktuellt.
Herr talman! Jag är tacksam för att herr Lorentzon nu i varje fall har gett exempel på att det har skett och sker satsningar för att bereda ny sysselsättning. Det förhållandet att ett företag kanske har det väl ställt ekonomiskt gör ju inte att vi kan säga till företaget att om det får merkostnader för att utvidga verksamheten eller förlägga verksamheten till den önskade orten så skall företaget självt stå för dessa. Jag tycker det är riktigt att vi är med och tar en del av dessa kostnader för att kunna få företagen intresserade av lokaliseringen. Man kan inte bara lägga in moraliska värderingar och säga att ni har det så bra ställt att ni gott kan göra den här uppoffringen. Då kommer vi ingenstans. Vi får se till de ekonomiska realiteterna. Men jag hoppas, herr Lorentzon, att vi skall få ännu bättre exempel än de herr Lorentzon antyder när det gäller möjligheterna att skapa ny sysselsättning för människorna i regionen.
Herr talman! Jag skall inte vidare syssla med fallet SAAB i Kramfors, även om det skulle vara mycket intressant — jag har bara en minut på mig. Det kan vi återkomma till vid ett senare tillfälle. Men fortfarande kvarstår frågan om Örnsköldsviksområdet. Invånarna där är inte nöjda med att saken överlämnas till länsarbetsnämnden och till respektive företag, därför att erfarenheterna är inte alls glädjande i övrigt. Frågan är: Vad kan vi få för löfte om satsningar inför den närmaste tiden? Jag förstår att inrikesministern inte kan lämna svar på den frågan här i dag, men det är detta folket frågar i Örnsköldsviksområdet.
Herr talman! Jag vill bara kort säga att — det förstår herr Lorentzon också — det förhållandet att Statsföretag kommit in i bilden försämrar självfallet inte situationen för de anställda. Här har ju både herr Lorentzon och jag möjligheter att kunna påkalla uppmärksamhet när det gäller sysselsättningsfrågorna. Så länge det råder en betydande arbetslöshet måste ju Statsföretag medverka och ta sitt ansvar i detta sammanhang — det utgår jag från som självklart.
Herr talman! Folket i Örnsköldsviksområdet och framför allt fackföreningsrörelsen där har naturligtvis ingenting emot att Statsföretag är det företag som tog över MoDo-Kemi — snarare tvärtom. Den saken kan vi vara överens om. Som särskilt glädjande noterar jag det senaste som inrikesministern sade, och man bibringas den uppfattningen att man från Statsföretags sida känner sig särskilt ansvarig för detta område i och med att man har engagerat sig som man har gjort. Det kanske kan vara löftesrikt för befolkningen i området. Den kommer säkerligen att följa den närmaste tidens utveckling med synnerligt intresse.

Herr talman! Herr Strömberg har frågat mig hur jag ser på den praxis som tillämpas vid avvisning av utlänning som antas sakna erforderliga medel för sin vistelse här i landet. Enligt utlänningslagen kan en utländsk medborgare avvisas vid gränsen eller inom viss tid efter inresan bl.a. om han kan antas komma att sakna de medel han behöver för sin vistelse här i Sverige eller annat nordiskt land, som han ämnar besöka, och för sin hemresa. Frågan om en utlänning skall avvisas på denna grund prövas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Härvid tas hänsyn till bl.a. syftet med inresan i vårt land, längden av det beräknade uppehållet samt utlänningens tillgång på pengar och om han har biljett för hemresan. Prövningen sker i enlighet med anvisningar som getts av den centrala utlänningsmyndigheten. Anvisningarna står i överensstämmelse med de riktlinjer för utlänningspolitiken som riksdagen har antagit.

Herr talman! Svensk ungdom har i dag oerhört stora möjligheter att resa utomlands. Detta är en förmån som man delar med ungdom i många länder. Sedan några år tillbaka kan ungdom under 21 år resa Europa runt på järnväg för en relativt billig penning. Ungdom har ofta ont om pengar. Många finansierar sina resor genom extraarbete vid sidan om studier. Sedan biljetten är betald har man inte särskilt mycket pengar kvar och försöker därför leva så billigt som möjligt. Men man tar vara på möjligheten att se sig om i världen. Den 28 april i år kom en ung engelsman, David King, till Sverige. King hade 50 pund, dvs. omkring 600 kronor. Han uppgav att han skulle stanna i Sverige två veckor. King avvisades vid gränsen. Motivet var att han saknade erforderliga medel för sitt uppehälle i landet. Låt oss antaga att andra länder skulle gå efter samma principer som svenska myndigheter gjort i detta fall. Då skulle endast en starkt begränsad grupp svenska ungdomar kunna resa utomlands. Hela idén med rabattkortet på järnvägen försvinner. Resor utomlands är i så fall till för några få privilegierade. Andra göre sig ej besvär. Men det är väl inte meningen? I sommar kommer många ungdomar från andra länder till Sverige. Få av dem har 600 kronor på fickan, särskilt om Sverige ligger i slutet på resan. Skall alla dessa ungdomar avvisas? Blir så fallet får vi inget gott rykte. Självfallet bör vi vara generösa mot dessa ungdomar. De kan dra sig fram på en ganska liten summa. Fallet David King var troligen en olyckshändelse, men den får inte upprepas. Polisen, som fattar de här besluten, är i en besvärlig situation. Ingen kritik bör eller kan riktas mot polisens agerande. Polisen arbetar i detta avseende under svåra förhållanden, där man måste fatta snabba beslut, ibland utan möjlighet till kontroller. Däremot bör man se över utlänningskungörelsen och de tillämpningsföreskrifter som meddelas av rikspolisstyrelsen. Även om det är som statsrådet säger, att anvisningarna står i överensstämmelse med de riktlinjer för utlänningspolitiken som riksdagen har antagit, så kan man nog säga att situationen delvis har förändrats. Samtidigt som jag nu tackar statsrådet för svaret vill jag ställa en fråga: Är statsrådet beredd att ta initiativ till sådana tillämpningsföreskrifter till utlänningslagen i vad avser de medel som utlänning skall medföra, att man tar skälig hänsyn till den stora grupp ungdomar som reser in i Sverige?
Herr talman! Vi kan inte här diskutera enskilda fall, men jag råkar veta att invandrarverket har för avsikt att göra en utredning om hur det förhåller sig med det ärende som herr Strömberg här har tagit upp. Eftersom jag tycker det är viktigt att inga missförstånd uppstår vill jag emellertid understryka att det är mycket angeläget att det skall vara möjligt för turisten att t.ex. vandra i vårt land. Det har man kunnat göra i alla tider, och det skall naturligtvis vara på det sättet också i fortsättningen. Om det i det sammanhanget har begåtts något fel, så är det att beklaga. Om en ung människa är utrustad för och inställd på att vandra eller lifta här i Sverige, och om man kan bedöma det så att vederbörande kan ta sig fram på detta sätt, så skall det naturligtvis vara möjligt för honom eller henne att komma in här i landet. På den punkten får det inte råda någon tvekan. Och om det i detta fall har gjorts en felbedömning, så är det som sagt att beklaga. Vi skall emellertid vara medvetna om att detta är en svår uppgift för polismyndigheten, och det vore kanske alltför optimistiskt att föreställa sig att vi kan tillämpa gällande bestämmelser på detta område utan att det också någon gång begås misstag.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för detta tillägg. Jag är väl medveten om, och det sade jag i mitt första inlägg, att man inte kan lasta polisen för något fel i detta fall. Givetvis är det omöjligt att alltid handla rätt, och jag är medveten om att olyckor kan inträffa. Det är heller inte i och för sig den saken jag har velat påtala. Jag menar bara, att eftersom vi nu handlar efter de ganska kortfattade bestämmelser som finns, så bör vi utfärda tilläggsanvisningar eller på annat sätt göra myndigheterna uppmärksamma på de speciella problem som uppstår när allt större grupper ungdomar reser mellan olika länder. Jag spårar emellertid en mycket positiv ton i det som statsrådet anfört, och jag är tacksam för den klara deklaration som här har lämnats, att vi om möjligt skall låta dessa ungdomar komma in i landet. Det tror jag har stort värde från många synpunkter. Jag hoppas också att statsrådet tar initiativ till en översyn av gällande bestämmelser, så att speciell hänsyn kan tas till dessa grupper. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Herr Glimnér har frågat mig om jag har observerat de rådande svårigheterna att erhålla byggnadskreditiv för bostäder och vilka åtgärder som jag i så fall har övervägt att vidta. Sedan år 1967 har delegationen för bostadsfinansiering på Kungl. Maj:ts uppdrag årligen träffat överenskommelse med kreditinstituten om kreditivförsörjningen till det statligt belånade bostadsbyggandet. För att följa tillämpningen av överenskommelserna och utreda förekommande svårigheter i kreditförsörjningen finns en särskild expertgrupp med representanter från delegationen och kreditinstituten. Under år 1973 har det förekommit vissa svårigheter att få kreditiv i särskilda fall, hittills dock inte i någon större omfattning. Ett delvis nytt problem i år i samband med kreditförsörjningen till bostadsbyggandet är svårigheter på vissa håll att få kreditiv till statligt belånade, s.k. styckebyggda, småhus. Dessa svårigheter har tagits upp till behandling inom den särskilda expertgruppen. I avvaktan på resultatet av det arbete som sålunda pågår anser jag att några särskilda åtgärder från min sida för närvarande inte är erforderliga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Statsrådet konstaterar i svaret att under 1973 förekommit vissa svårigheter att få kreditiv i särskilda fall, dock inte i någon större omfattning. Statsrådet konstaterar till slut att några särskilda åtgärder från hans sida inte är erforderliga. Jag har den uppfattningen — som är grundad på erfarenheterna från en länsbostadsnämnd — att det inte är så välbeställt på detta område som man kan utläsa ur statsrådets svar. Jag ifrågasätter också om ledamoten av denna kammare, herr Knut Johansson i Stockholm, från byggnads arbetarnas synpunkt delar den mening som statsrådet ger uttryck för här. Om jag inte är felunderrättad har han en något annorlunda uppfattning om detta problem. Utöver detta vill jag säga, herr talman, att jag har grundat min fråga på de erfarenheter jag har från en länsbostadsnämnd. Bakgrundsmaterialet är alltså hämtat från verkligheten som vi upplever den i länsbostadsnämnden i vårt län. För cirka två månader sedan meddelade vi delegationen vilka förhållanden som råder, och vi framhöll att åtgärder måste vidtas omedelbart om statsmakterna önskar att byggandet skall komma i gång programenligt. Jag vill hävda att situationen beträffande såväl flerfamiljshus som småhusbyggnation är mer besvärande än statsrådet gör gällande. Jag vill också framhålla att det i vårt län har skett en markant svängning från flerfamiljshusbyggande till småhusbyggande — en företeelse som jag förmodar finns i flera län. Eftersom statsrådet i sitt svar tar upp problemet om styckebyggda småhus vill jag understryka att det verkligen finns och att det är denna kategori låntagare som tydligen har svårast att få byggnadskreditiv. Bankerna har deklarerat att de endast skall bistå dem som är kunder i respektive banker med kreditiv. Enligt de uppgifter som vi inhämtat till länsbostadsnämnden har i en kommun 26 fått kreditiv, 23 har fått avslag och 28 ansökningar är under behandling. De flesta har fått besked om att kreditiv kan erhållas tidigast i höst eller under våren 1974.

Herr talman! Jag kanske i anslutning till vad herr Glimnér framhöll i början av sitt inlägg kan få säga att det inte är tillfredsställande att vi gång efter annan skall behöva konstatera att den här överenskommelsen inte fungerar på det sätt som är förutsatt. Det måste ju leda till att allt fler människor frågar sig om vi i längden kan ha kreditförsörjningen ordnad på detta sätt. Det föreligger inte en allvarlig situation i dag, men det är litet påfrestande att vi ständigt skall behöva ha en diskussion i dessa frågor. De aktuella frågorna hör ju samman med att det framför allt är sparbankerna som har svarat för kreditiv för småhusbyggandet, vilket också herr Glimnér påpekat. Enskilda människor som har velat bygga har gått till sparbankerna. Nu får plötsligt sparbankerna ett större tryck på sig än tidigare, därför att det är många fler som vill bygga ett eget hem. Nya grupper kommer in. Trycket blir naturligtvis hårt på en typ av kreditinstitut, och de säger sig inte orka med det. Därför måste vi på något sätt se efter hur vi skall kunna få detta att klaffa, hur vi skall kunna fördela ansvaret mellan de olika kreditinstituten. Det är inte gjort i en handvändning. Men herr Glimnér har fått beskedet att vi håller på med en undersökning i den här frågan. Självfallet gör vi det med syfte att vi skall kunna åstadkomma förbättringar.

Herr talman! Herr Wijkman har frågat vilka åtgärder regeringen ämnar vidta inför sommaren för att motverka arbetslöshet bland akademiker, speciellt mot bakgrund av aviserade inskränkningar av beredskapsarbetena. Beredskapsarbetena anpassas efter arbetslöshetens utveckling. Det ankommer på varje länsarbetsnämnd att bestämma hur stor del av de resurser, som har anvisats för beredskapsarbeten, som skall användas för arbeten åt långtidsutbildade. Såvitt gäller beredskapsarbetena under de närmaste månaderna har arbetsmarknadsstyrelsen i ett cirkulärmeddelande till länsarbetsnämnderna anmält sin avsikt att ställa anslag till nämndernas förfogande så att plötsliga av administrativa förhållanden betingade nerdragningar av beredskapsarbetena i samband med instundande budgetårsskifte kan undvikas.

Herr talman! Det är med blandade känslor jag tar till orda i denna fråga. Statsrådet Holmqvist och jag har flera gånger, både i år och tidigare, diskuterat de här akademikerfrågorna — dvs. arbetsmarknadssituationen för nyutbildade akademiker. När jag 1971 första gången hade anledning att ta upp de här frågorna, fick jag i stort sett det svaret att det inte fanns några problem för gruppen långtidsutbildade och att denna grupp inte på något sätt fick särbehandlas. Därtill kan läggas, att när jag vid olika tillfällen diskuterat dessa frågor med företrädare för regeringspartiet, inte bara med inrikesministern, har det skymtat i debatten att man anser att jag skulle tala för någon liten priviligierad grupp som saknar problem och som i själva verket har det väldigt bra förspänt. I dag vet vi alla att läget är helt annorlunda. Antalet arbetslösa inom denna grupp är enligt uppskattningar ca 10000. Bara i Stockholm, Göteborg och Umeå vitsordar arbetsförmedlingarna att antalet arbetssökande i mitten av mars var över 5 000. Det lär inte ha förändrats till det bättre under de senaste månaderna. Totalt sett är det en väldigt hög procentandel av antalet akademiker på arbetsmarknaden som har problem och sysselsättningssvårigheter. Jag skulle vilja drista mig till att säga, att det just är akademikerna, tillsammans med byggnadsarbetarna, som har det absolut sämst på hela arbetsmarknaden. Därför är det angeläget att diskutera vilka speciella insatser som kan vidtas. Bara här i Stockholms län hade vi den 15 mars 949 akademiker i beredskapsarbeten. Det är främst mot denna bakgrund som min fråga skall ses. Vi har erfarenheterna från 1972, när mitt i sommaren ett stort antal av de beredskapsarbeten som då fanns för denna kategori drogs in, varigenom problemen naturligtvis blev väldigt svåra. Jag har blivit kontaktad av ganska många akademiker som har beredskapsarbeten — de är naturligtvis tacksamma för det — och som känner stark oro inför sommaren. Därför är det svar som statsrådet ger naturligtvis tillfredsställande, nämligen att sådana direktiv uppenbarligen är utfärdade, att plötsliga administrativa inskränkningar inte skall förekomma. Därmed kan vi alltså vara något så när lugna för dem som i dag har beredskapsarbeten. Men frågan var, herr statsrådet, något vidare. Vi vet att just i dagarna utexamineras många tusen nya akademiker. Likadant kommer det att bli vid tentamensvågen i augusti. Vi vet samtidigt av uppgifter i tidningarna i dag att mellan 1 500 och 2 000 lärare kommer att friställas inför nästa hösttermin. Då frågar man sig, vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas än att se till att de som i dag har beredskapsarbeten inte bokstavligt talat slängs ut mitt i sommaren. Vad är det för ytterligare åtgärder som planeras? Det vore intressant att få veta någonting om de mera långsiktiga planerna. Är det flera beredskapsarbeten, och mera AMS utbildning för den här gruppen, är det en mera aktiv förmedling — vilket bl.a. har föreslagits av SACO — är det flera praktikplatser, inte minst på den privata marknaden, som statsrådet ämnar försöka driva igenom?
Herr talman! Det är inte möjligt att inom ramen för en enkel fråga ta upp problemet så långsiktigt och så utförligt som herr Wijkman tycks efterlysa. Jag vill svara att dessa problem inte i första hand har framkommit genom konjunkturnedgången och förändringarna där. — Jag ser att herr Wijkman begär ordet innan jag har hunnit säga vad jag tänkte säga här; jag antar att han vill komplettera sin argumentering. Jag menar att detta inte är en konjunkturföreteelse, utan att det hör samman med att vi på vissa linjer vid våra universitet och högskolor har en utbildning och ett omfång på utbildningen som arbetsmarknaden inte kan absorbera. Framför allt föreligger det sysselsättningssvårigheter bland dem som inte har någon klart yrkesinriktad akademisk examen, exempelvis humanister och beteendevetare. Situationen är betydligt ljusare för jurister, tekniker, ekonomer och socionomer. Det har gjorts utredningar som visar detta. För att kunna begränsa arbetslösheten bland de här grupperna är det klart att beredskapsarbeten är en tillfällig väg att gå. Men akademikerna måste ju i allt större utsträckning söka sig över till sådana områden, där det finns utsikter för dem att erhålla arbete inom näringslivet. Det är fråga om information — och mycket av nytänkande också — om vi skall kunna åstadkomma det, men jag har inte möjlighet att gå in på den frågan i detta svar.
Herr talman! Orsaken till att jag omedelbart, så fort jag hört de första orden i statsrådets svar, begärde ordet var att statsrådet — såvitt jag kan se för första gången — konstaterade rakt ut att det inte bara är konjunkturen som har skapat akademikernas problem, utan att det finns andra problem i botten. Detta uttalande tycker jag är glädjande, eftersom det visar att vi har exakt samma inställning. Det är alltså problem som vi kommer att få brottas med även om vi får en konjunkturuppgång. Vi har för många utbildade, framför allt av sådana som har en dålig arbetsmarknadsanpassning i sin utbildning, sade statsrådet. Där är jag också helt på samma linje — det är vad jag har anfört i den här kammaren år efter år, både till statsrådet Holmqvist och framför allt till utbildningsminister Sven Moberg. Det har varit synnerligen svårt att tidigare få ett erkännande på den punkten, och inte minst i den debatt om inriktningen av PUKAS som vi har fört tidigare år här i kammaren har det varit omöjligt att få regeringspartiet att erkänna att det kommer att uppstå problem på arbetsmarknaden för de långtidsutbildade. Jag är medveten om att de här frågestunderna är svåra, herr statsråd, därför att vi inte kan få en ingående behandling av stora problem. Jag är också medveten om att det finns en väldig mängd svåra omställningsproblem som måste lösas. Låt mig bara ta upp en sak som statsrådet nämnde, nämligen informationsfrågan. Jag har här i min bänk en utredning som har utförts vid universitetet i Lund, ”Akademiker i beredskapsarbeten” som har utkommit nu i maj 1973. Den visar, när man har följt upp 117 akademiker som har haft beredskapsarbete, att framför allt det privata näringslivet är utomordentligt ointresserat, för att inte säga rent negativt, i sin attityd till den här typen av beredskapsarbetande akademiker. Det är tydligen något slags vattentätt skott mellan arbetsmarknadsmyndigheterna och det privata näringslivet. Vi tycks vara överens om att det är det privata näringslivet, som i första hand måste suga upp dessa tusentals nya akademiker. Vad kan vi göra på informationssidan för att lösa de här problemen? Inte minst psykologiskt tror jag att det finns mycket att göra där!
Herr talman! Antingen har herr Wijkman eller jag dåligt minne; jag har en bestämd känsla av att jag har anfört just dessa synpunkter i en tidigare debatt. Men vi får väl titta efter i protokollet hur det förhåller sig med det.

Herr talman! Herr Strindberg har frågat om jag anser att AMS-medel bör användas för stöd åt tillverkning av vara, där behovet redan är tillgodosett. Jag utgår från att herr Strindberg med sin fråga avser den regionalpolitiska stödverksamheten. Vid prövningen av ansökningar om lokaliseringsstöd ägnas alltid stor uppmärksamhet åt marknadsförhållandena inom den bransch som det sökande företaget tillhör. Frågan om huruvida behovet av varor är tillgodosett inom en viss sektor av näringslivet kan härvid inte bedömas på grund av förhållandena vid enbart ansökningstillfället. Hänsyn måste också tas till den sannolika marknadsutvecklingen inom landet på längre sikt liksom till exportmöjligheterna för den produkt som det sökande företaget avser att marknadsföra.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag har ställt frågan helt principiellt med anledning av att det emellanåt förekommer att AMS satsar kapital i branscher där redan befintliga företag har en kapacitet som är tillräcklig för behovet — eller t.o.m. outnyttjad kapacitet. Jag tänker här på såväl lokaliseringsstöd som andra bidragsformer. I januari i år diskuterade vi här i riksdagen den satsning som gjordes på en skidfabrik i Haparanda. I denna bransch har redan etablerade företag svårigheter. Ett annat exempel — det är närmast det som utgör bakgrund till min fråga — är den satsning som AMS har gjort med 2,5 miljoner kronor på en skyddad verkstad i Sorsele för tillverkning av likkistor. Jag vill, herr talman, starkt ifrågasätta riktigheten av en sådan satsning av AMS. Statsrådet säger att frågan om huruvida behovet av varor är tillgodosett tillmäts stor betydelse, och han säger vidare: ”Hänsyn måste också tas till den sannolika marknadsutvecklingen inom landet på längre sikt liksom till exportmöjligheterna för den produkt som det sökande företaget avser att marknadsföra.” Det årliga behovet av likkistor, herr statsråd, kan man sedan lång tid tillbaka statistiskt beräkna. Vi har ett årligt behov på ca 80 000, och det behovet är mer än väl täckt av redan befintliga företag. Vi har fyra fem företag i branschen — för något år sedan startade Kooperativa förbundet en relativt stor fabrik på detta område. Detta påpekades vid överläggningar den 7 maj mellan representanter för branschen och för AMS. Jag tror inte att denna åtgärd kan vara riktig. Man flyttar på detta sätt problemen från en landsända till en annan. En uppbyggnad av sådan tillverkning i Sorsele innebär omedelbart inskränkningar i branschen på annan ort. Som någon tidning påpekade torde inte ens den mest rutinerade marknadsföringsman nämnvärt kunna påverka utvecklingen inom branschen. Exportmöjligheterna har undersökts. Jag vet att ett företag har köpt in sig i en fabrik i Västtyskland och levererar vissa ämnen till kistor, men det går tydligen inte alls att exportera. Vi har från moderata samlingspartiet i olika sammanhang påpekat vikten av att skyddade verkstäder arbetar efter rent affärsmässiga principer. Man kan diskutera huruvida den här tillverkningen har möjlighet att göra det. Det är naturligtvis angeläget, inte minst från sociala synpunkter, att man satsar på arbete i skyddade verkstäder, men det får definitivt inte resultera i att redan befintliga företag och deras anställda får besvärligheter. Det kan man direkt påvisa kommer att bli konsekvensen av denna satsning.
Herr talman! Jag beklagar att jag inte har något material tillgängligt för belysning av det speciella företag som nu blir uppmärksammat. Jag skall inte heller gå in på några funderingar, mer eller mindre groteska, om marknadssituationen på det här området. Låt mig bara konstatera en sak: Detta gäller Sorsele, och jag vågar påstå att det är en av de kommuner i landet där man har de absolut största svårigheterna att få företag att etablera sig. Där finns verkligen ett behov av att det skapas ny sysselsättning. Då vågar jag faktiskt säga, med den kännedom jag har om förhållandena i kommunen, att det skall mycket allvarliga invändningar till för att jag för min del skall motsätta mig ett anslag till verksamhet just i den här kommunen. Vi får vara aktsamma och inte hindra tillkomsten av nya företag. Vi får också vara medvetna om att i vissa orter här i landet är situationen sådan att vi icke får vara alltför kräsna när det gäller ett företag som vill etablera sig. Jag vill gärna ha sagt det, eftersom orten Sorsele nämndes i detta sammanhang.
Herr talman! Statsrådet kanske inte direkt känner till detta speciella fall, men jag ställde frågan rent principiellt. Det har emellanåt talats om den osäkerhet som företagare känner inför framtiden, inte minst företagare i speciella branscher. De gör sina kalkyler och beräkningar över utvecklingen, och så plötsligt genom ett politiskt beslut eller ett statligt bidrag kullkastas kalkylerna för deras utvecklingsmöjligheter inom branschen. Den osäkerheten bland företagarna får man förstå. Jag är, herr statsråd, fullt medveten om sysselsättningssvårigheterna i Västerbotten och inte minst i Sorsele. Men det påverkar inte den principiella inställningen till frågan om man verkligen skall gå in branscher där efterfrågan redan är tillgodosedd.
Herr talman! Som ytterligare belägg för vad jag nyss sade om Sorsele vill jag framhålla att i utskottsbetänkandet i anledning av propositionen om regionalpolitiken understrykes att det just i dessa orter, Sorsele och Vindeln, har gjorts betydande insatser men att de är helt otillräckliga. Utskottet uttalar sig för fortsatt satsning från statens sida. Det är omöjligt för mig att gå in i en sakdiskussion. När det gäller en särskild bransch inom näringslivet är det fråga om flera olika faktorer: Hur många företag är det, hurudan är strukturen? Det finns ju inte något förbud mot att företag som redan finns utvidgar sin verksamhet. Därför får man vara väldigt försiktig. Vi kan inte säga att inom den här sektorn kan vi garantera att det inte skall komma till några nya företag, att ni som är etablerade här skall vara förebehållna den här marknaden. Det är inte en riktig lösning.
Herr talman! Jag trodde faktiskt att jag hade klargjort för statsrådet att vad jag här diskuterar gäller en princip. Det är inte fråga om regionalpolitik eller någonting sådant. Frågan är om man ens i regionalpolitisk satsning skall gå in i branscher där behovet redan är täckt. Därigenom flyttar man helt enkelt problemet till en annan landsända. Jag skulle tro att man även i Nybro, där vi har en stor fabrik av detta slag, eller i Falköping har svårigheter — inte minst i Nybro. Det kan inte vara rimligt att man på detta sätt skall gå in i branscher med skattemedel. Man får försöka att finna olika vägar genom t.ex. legotillverkning, men det kan inte vara riktigt att kullkasta kalkylerna inom en bransch, framför allt inte i en bransch i fråga om vilken vi kan utgå ifrån att vi inte kan påverka behovet. Vi kan inte klara problemet genom export. Om vi minskar tillverkningen i Nybro med 1 000 ”lådor” om året, kanske detta innebär en minskad sysselsättning för sex sju man.
Herr talman! Jag beklagar att jag inte känner till branschen, men i och för sig borde det inte vara uteslutet att man också kan exportera. Jag vet inte vilka hindren skulle vara. Jag känner bättre andra områden inom träsektorn, tillverkning av byggnadsprodukter och inredningsdetaljer. Där har vi glädjande nog kunnat se en klart tilltagande marknad ute i världen.

Herr talman! Jag är inte specialist på just detta område, men jag hänvisar till de överläggningar som förts mellan branschens folk och AMS där man påpekat att man undersökt möjligheterna till export. Men eftersom detta är ett så speciellt område, där varje land liksom kan fixera sin egen förbrukning rent statistiskt, finns det inte någon marknad för export vare sig i de nordiska länderna eller i Västeuropa i övrigt.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag vill medverka till att SJ:s rabattering av godstransporter utvidgas till att gälla alla transporter på svenska järnvägsnätet oavsett om godsets bestämmelseort ligger utanför Sverige. Enligt gällande bestämmelser äger SJ medge sådana fraktnedsättningar som är förenliga med SJ:s ekonomiska intresse. Bemyndigandet gäller oavsett godsets destination. SJ utnyttjar i stor utsträckning sin rätt att göra fraktnedsättningar på SJ-sträckor för gods till och från utlandet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det innebär att SJ har bemyndigande att medge rabatter vid transporter på det svenska järnvägsnätet, även när godsets bestämmelseort ligger utanför Sverige. Statsrådet säger att så också sker i stor utsträckning. Det är ett mycket intressant svar som jag ber att få tacka för. Det underliga är bara att det i verkligheten inte fungerar på detta sätt. Det fall som föranlett min fråga är av följande typ. En stor fabrik, som levererar stora mängder varor, skickar många hundra järnvägsvagnar runt Sverige — till Malmö, till Trelleborg och andra håll — och får i samband därmed en betydande fraktnedsättning. Men om vagnen skall gå vidare till t.ex. Schweiz, då vägrar SJ att ge någon som helst rabatt inom Sverige. Fraktkostnaderna i utlandet handhas av det mottagande företaget. Har statsrådet någon förklaring eller kommentar att göra i det sammanhanget? Detta är det faktiska förhållandet, och det fungerar i verkligheten såsom jag angivit. Tyvärr är det inte så fint ordnat, som statsrådets svar anger.
Herr talman! För dessa liksom för andra rabatter gäller naturligtvis en vanlig affärsmässig bedömning inom ramen för det bemyndigande SJ har att tillämpa. Här kan man alltså inte som herr Westberg säga: Gäller en rabatt för en vagn inom landet skall samma rabatt gälla för vagn till utlandet, om rabatt tillämpas på ett område, skall den tillämpas på alla andra områden. Så fungerar inte SJ, som måste göra en affärsmässig bedömning. Vad jag svarat är att SJ har möjlighet att ge sådana rabatter som herr Westberg frågat om.
Herr talman! Ja, det har statsrådet sagt, men statsrådet säger också — om man skall vara fullt korrekt att ”SJ utnyttjar i stor utsträckning sin rätt att göra fraktnedsättningar på SJ-sträckor för gods till och från utlandet”. Men då undrar jag om man gör undantag för vissa tjänster eller hur fungerar det? Är det orättvisor som sker? Det är inte tillfredsställande som det är nu i praktiken. Det betyder att varorna fördyras och konkurrensmöjligheterna blir försämrade genom att man inte kan vara generös och tillämpa rabatter också i de fallen då varorna går till utlandet. Det försvårar för det svenska näringslivet. Skall SJ behandla kunderna på det sättet? Om så sker, är det tillfredsställande?

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat om jag kommer att vidta åtgärder för att genomföra en utvidgning av de rabatter som gäller för resor för pensionärer vid postverkets diligenslinjer att gälla Postverket har sedan en tid tillbaka övervägt en vidgad tillämpning av det rabattsystem som gäller för pensionärer vid resa på postverkets diligenslinjer. Som resultat av dessa överväganden har postverket beslutat att samma rabatter som nu gäller för ålderspensionärer fr.o.m. den 1 juli 1973 skall gälla även för förtidspensionärer.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är brev från människor som är bosatta i anslutning till diligenslinjer och som påtalat dessa förhållanden. Det bör kanske understrykas att bestämmelserna för resor med postverkets diligenslinjer berör många människor, människor med i regel långa avstånd till serviceinrättningar och liknande. Postverket är näst SJ landets största bussföretag — 8 600 km svenska vägar trafikeras i dag av postdiligenserna. Som jämförelse kan nämnas att SJ:s hela banlängd år 1971 var 11 500 km — detta sagt utan någon jämförelse i övrigt. Postdiligenstrafiken är en glesbygdstrafik och i första hand en nyttotrafik för människorna i den norrländska glesbygden. Tidvis är dock turisttrafiken ganska livlig. Speciellt för skolbarn och pensionärer är det viktigt att trafiken kan hållas i gång. Många gamla vill ju bo kvar i glesbygden. Hittills har rabatter gällt för människor som fyllt 67 år: Tur och retur för enkelt pris, däremot ingen rabatt på enkla biljetter. Förtidspensionärerna har inte omfattats av rabatten, vilket dessa uppfattat som en orättvisa. Nu ställde jag frågan till statsrådet Norling om han tänkte vidta åtgärder för att genomföra en sådan här reform. Jag finner det ändå tillfredsställande att verket självt tänker genomföra denna reform, och jag anser mig därmed ha fått ett positivt svar på min fråga.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat justitieministern om han i proposition i anledning av förmynderskapsutredningens betänkande avser att föreslå att förmyndarens uppgifter vidgas till att mer än för närvarande omfatta personlig intressebevakning och rådgivning. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Vår gällande förmynderskapslagstiftning bygger på den grundsynen att en omyndigförklaring i första hand motiveras av en persons bristande förmåga att sköta sina ekonomiska angelägenheter. Förmyndarens huvuduppgift är sålunda den ekonomiska förvaltningen. I konsekvens härmed är hans rätt till arvode direkt beroende av omfattningen av denna förvaltning. Det föreskrivs emellertid också i lagen att förmyndaren för en omyndigförklarad skall sörja för myndlingens person i den mån det behövs. Förmynderskapsutredningen har velat skapa bättre förutsättningar för att förmyndarna skall kunna ägna sig åt de omyndigas personliga problem. Utredningen föreslår därför att en förmyndare skall kunna få ersättning för sitt arbete av allmänna medel och att detta skall gälla även om arbetet hänför sig till personlig omvårdnad av myndlingen. För min del anser jag att det är minst lika viktigt att tillgodose behovet av personlig intressebevakning och rådgivning som att sörja för en god förvaltning av de ekonomiska angelägenheterna. Starka skäl talar emellertid för att den som behöver bistånd i personliga angelägenheter bör kunna få det utan att förklaras omyndig. Enligt mitt sätt att se bör de båda frågorna hållas isär. Om så skall ske, är emellertid förmynderskapsutredningens betänkande inte tillräckligt att läggas till grund för lagstiftning i ämnet. Frågan om hur man i detta hänseende skall göra med utredningsförslaget är för närvarande föremål för övervägande i justitiedepartementet. Jag är därför inte för dagen beredd att ange någon ståndpunkt i frågan.

Herr talman! Låt mig allra först konstatera att jag är belåten över det svar som statsrådet Lidbom har lämnat mig på min enkla fråga. Anledningen till min fråga är att det i högsta grad är angeläget med en översyn av förmyndares ställning gentemot sin myndling. Detta kommer ju fram i förmynderskapsutredningen, och det är propositionen som vi nu väntar på och som vi hoppas inte skall dröja alltför länge. Tyvärr förekommer det, statsrådet Lidbom, att förmyndaren för exempelvis utvecklingsstörda och omyndiga inte ens känner sina myndlingar. Det kan inte vara tillfredsställande. Det är naturligtvis tacknämligt i och för sig att den omyndige har någon som sköter den ekonomiska förvaltningen. Men detta kan ju skötas av en notariatavdelning. Det behöver man inte tillsätta en förmyndare att sköta. Vad den omyndige behöver är någon som tar hand om honom helt personligen och bistår honom och hjälper honom till rätta speciellt när han inte har några föräldrar eller andra som tar omsorg om honom. Jag är tacksam för det svar jag har fått, och jag är också tacksam för att statsrådet Lidbom i sitt svar tagit upp problemen för dem som behöver bistånd i personliga angelägenheter utan att därmed förklaras omyndiga. Även dessa människor kan behöva hjälp. Jag vill erinra om att jag i riksdagen tog upp den frågan i en motion där jag krävde att en person skulle kunna få bistånd och hjälp utan att därmed behöva förklaras omyndig. Jag skall, herr talman, inte trötta kammaren ytterligare, utan ber ännu en gång att få tacka för det positiva svar jag fått.

Herr talman! Den fråga som vi nu skall behandla är inte så dramatisk som man på vissa håll försökt framställa den. Att beteckna förslaget i propositionen 97 som ”den största socialiseringen genom tiderna”, vilket några framträdande politiker gjort, är missriktad ambition och i sak felaktigt. Behovet av riskvilligt kapital i näringslivet är på många sätt belagt. Tillväxttakten inom den svenska industrin har under de senaste åren varit otillfredsställande. Om man genom insatser från AP-fondernas medel kan hjälpa till att öka investeringstakten så är detta enligt centerns mening högst välmotiverat. Vi hade väl önskat att förslaget kunnat remissbehandlas och att riksdagen därigenom fått synpunkter på förslaget från olika berörda parter. Detta hade varit önskvärt, inte minst mot bakgrunden av att finansministern frångått utredningens, så gott som enhälliga, förslag på ett flertal punkter. Att näringsutskottet fått mycket knapp tid för behandlingen ger likaledes anledning till det uppskovsyrkande till höstsessionen som bl.a. centern förordat. Nu är jag medveten om att detta yrkande faller och ämnar inte söka frammana tragik utifrån detta förhållande. I medvetande om att frågan alltså skall avgöras av denna vårriksdag vill jag försöka ge en koncentrerad bild av hur centern ser på de föreslagna nya reglerna för AP-fondernas användande och av våra ställningstaganden i näringsutskottet. Låt mig dock först få ge en bakgrund genom att något beröra de orsakssammanhang som råder inom kapitalmarknaden. Näringslivet i vårt land har blivit alltmer centraliserat. Det finns en betydande maktkoncentration. Från såväl demokratisom effektivitetssynpunkter är det angeläget att den nödvändiga tillförelsen av AP-medel som riskkapital sker i decentraliserade former, som garanterar att centralisering och maktkoncentration inte ökar. För försäkringsbolagens kapitalplacering gäller regler som garanterar decentralisering. Försäkringsbolag får inte förvärva större andel aktier i svenskt aktiebolag än att röstetalet för aktierna utgör högst 5 procent av röstetalet för samtliga Nr 98 aktier. i ä / 5 MALE Torsdagen den I direktiven 1968 till kapitalmarknadsutredningen underströk finans 24 maj 1973 ministern att utredningen borde pröva likartade regler för AP-fonden och försäkringsbolag, bl.a. när det gäller att i begränsad omfattning förvärva och äga aktier.

Placeringarna skulle ske inom en viss ram som till en början skulle bestämmas till 500 miljoner kronor. Liksom i fråga om försäkringsbolagen skulle gälla att aktier i svenskt aktiebolag inte skulle få förvärvas till större antal än att röstetalet för aktierna utgör högst fem procent av röstetalet för samtliga aktier. Utredningen föreslog vidare att uppburna utdelningar på fjärde fondens placeringar skulle inlevereras till de övriga fonderna i proportion till dragningen i dessa. Härigenom skulle fjärde fonden bidra till pensioneringen, även om detta skedde på indirekt väg. Kapitalmarknadsutredningen fäste mycket stor vikt vid att riksdagen skulle ges goda möjligheter till avgörande kontroll och insyn i fråga om AP-fondsmedlens användning som aktiekapital. Rambeloppet 500 miljoner kronor skulle beslutas av riksdagen, och framtida utvidgning av rambeloppet skulle kunna ske först efter riksdagens beslut. Vidare föreslog utredningen att fjärde fonden skulle bli föremål för en årligen återkommande riksdagsbehandling i fasta former. Förvaltningsoch revisionsberättelser skulle lämnas till riksdagens behandling. Den årliga sakgranskningen skulle utföras av ett särskilt granskningsorgan på fem personer, varav fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret, alltså riksdagens egna verk, skulle få utse två ledamöter vardera. Det var en utgångspunkt för kapitalmarknadsutredningens arbete att beslutsfunktionen på kapitalmarknaden i vad gäller fördelningen av de finansiella resurserna på individuella projekt eller företag inte skulle koncentreras alltför mycket. Utredningen konstaterade att koncentrationstendenserna på olika områden genom AP-fondens dominans redan är utomordentligt starka. En utvidgning av användningen av AP-fondsmedel till att även omfatta ägarkapital borde därför enligt utredningens mening inte få leda till att centraliseringsgraden ytterligare förstärktes. Placeringarna borde varken få leda till ökad centralisering på kapitalmarknaden eller innebära en ökad maktkoncentration. En mer omfattande procedur borde därför utvecklas för en återkommande granskning av fjärde AP-fondens verksamhet än den som nu tillämpas för de tre andra delfonderna. Denna konstruktion har på väsentliga punkter förkastats av regeringen. Vi i centern anser att utredningsförslaget på ett bättre sätt än propositionen är ägnat att tjäna syftet: säkerhet och trygghet för försäkringstagarnas pengar samt angelägenheten att vitalisera vårt näringsliv. Vi har i olika sammanhang understrukit nödvändigheten av en näringspolitisk planering som ger riktlinjer för näringslivet — en ramplanering för ett decentraliserat näringsliv. Men detta syfte blir direkt motverkat genom den föreslagna maktkoncentrationen till fondstyrelsen och regeringen. I stället krävs, såsom vi vid upprepade tillfällen framhållit, ett näringspolitiskt handlingsprogram — med riksdagen som det beslutande organet. Beträffande förslaget om att medel ur allmänna pensionsfonden intill 500 miljoner kronor skall kunna genom placering i bl.a. aktier tillföras näringslivet som riskvilligt kapital har vi inte någon invändning. Men i motsats till propositionen anser vi att riksdagen och inte regeringen skall ha att bestämma om eventuellt högre belopp. Det är enligt vår mening ofrånkomligt att beslut av den ekonomiska räckvidd som det här är fråga om måste få träffas av riksdagen. Vi avvisar därför i reservationen nr 4 a propositionens förslag och tillstyrker den lösning som anges i vår partimotion nr 1957 och som sammanfaller med den nyss nämnda utredningens förslag. I reservationen nr 6 uttalar vi vårt beklagande av att den av kapitalmarknadsutredningen angivna S-procentsspärren, som avsåg att garantera decentraliserade former för fjärde fondstyrelsens aktieförvärv, har tagits bort enligt propositionens förslag och att fonden på det här sättet bereds möjligheter att t.o.m. köpa upp aktiemajoriteten i vissa företag. Vi avstyrker propositionen på den här punkten och tillstyrker motionsyrkandet från centern att en bestämmelse om S-procentsspärr skall införas i reglementet. Beträffande återinvestering av avkastningen på aktier, som behandlas i hemställan under punkten 7, har vi avgivit en reservation där vi instämmer i den kritik mot propositionen på den här punkten som motionen framfört. Vi förordar att andra paragrafen i reglementet kompletteras med en bestämmelse rörande överföring av avkastningen av de av fjärde fondstyrelsen förvaltade medlen till de övriga fondstyrelserna enligt de förslag som framlagts av kapitalmarknadsutredningen. När det gäller granskningen av allmänna pensionsfondens nya verksamhet instämmer vi, i reservationen nr 8, med partimotionen från centern i att det måste anses angeläget att fjärde fondstyrelsens verksamhet årligen blir föremål för granskning från riksdagens sida. De former för denna granskning som kapitalmarknadsutredningen förordade finns det enligt reservanternas uppfattning ingen anledning att avvika från. Reservanterna hemställer alltså att riksdagen med bifall till motionen 1957 i denna del beslutar om en granskning av här angiven typ. När det gäller frågan om delegation av rösträtten för allmänna pensionsfondens aktier till representanter för de anställda har utskottet enigt i anledning av centerns partimotion och en motion från vpk uttalat sig positivt och gjort en beställning till Kungl. Maj:t. I centerns partimotion nr 1957 påyrkas att rösträtten för de aktier som förvaltas av fjärde fondstyrelsen skall delegeras till representanter för de anställda, valda av de anställdas organisationer på arbetsplatserna. Motionärerna framhåller att fondstyrelsen givetvis i det decentraliserade system som motionen föreslår måste tillerkännas ägarinflytande över sina aktieplaceringar, men anser att det i normalfallet bör vara möjligt med en — Nr 98 sådan delegation ut till fabriksgolvet som föreslås i motionen. Detta skulle ha positiv betydelse för såväl företagsdemokratin som möjligheterna att bättre anpassa företagspolitiken efter varje enskilt företags FRE RAANEER speciella förhållanden. För så vitt i de här motionerna avses att mer än en Allmänna pensionsanställd vid varje företag skall kunna anförtros rösträtt för fondens aktier fondens förvaltning, fordras emellertid en lagändring som hittills inte varit aktuell.